Herr talman! Jag tror att vi alla här har den inställningen att det viktigaste i frågor som denna är att man sörjer för en så stor trafiksäkerhet som möjligt, och jag är tacksam för att herr Skårman som representant för motionärerna också instämde i den synpunkten. Om man utgår från det huvudmotivet tror jag emellertid, att det inte är så enkelt att säga vilket av de båda alternativ som diskuterats som leder till lägsta antalet olycksfall. I varje fall har jag rätt svårt att tro att en högre hastighet skulle leda till färre olycksfall.

Vad som i första hand gav mig anledning begära ordet igen var emellertid herr Janssons uttalande om innebörden av omröstningen här. Han sade att omröstningen kommer att gälla inte 30 eller 40 kilometer i timmen, utan om riksdagen skall uttala sig i denna fråga eller inte. Det kan i någon mån vara riktigt, men det fordrar ett ytterligare tillrättaläggande. Den som rös tar på reservationen kan ju i varje fall inte rimligen ha den uppfattningen att riksdagen bör uttala sig men samtidigt kanske luta åt uppfattningen att 30 kilometer i timmen vore lämpligast av försiktighetsskäl. Den som röstar på utskottets utlåtande har däremot inte tagit någon ståndpunkt i frågan om 30 eller 40 kilometer i timmen.

Herr talman! Jag har inte gått upp i talarstolen för att uttala någon större tillfredsställelse med utskottets skrivning. Det gör man väl inte när man har fått tre motioner avstyrkta i ett och samma utlåtande. Det är ju inte något ovanligt att sådant händer, tvärtom är det mera sällsynt att motsatsen inträffar. Så här inför julen får jag kanske lite vanvördigt likna en »slaktad» motion med den beryktade galten Särimner. Han slaktades som bekant varje afton men var nästa morgon oskadd och levande igen. En slaktad motion har ju också liksom galten i Eddadikten förmågan att komma igen. Skämt åsido så har jag viss förståelse för jordbruksutskottets ställningstagande till naturvårdsmotionerna i fråga. Motionerna I: 332 och II: 760 avsåg frågan om dokumentära naturundersökningar i samband med exploateringsföretag, och vi önskade att statens naturvårdsnämnd skulle få utreda dessa problem. Utskottet säger att 1964 års naturresursutredning tagit upp berörda frågor till behandling. Jag vill endast understryka vikten av att naturforskningen bevakas på ett lika tillfredsställande sätt som nu sker i fråga om kulturminnesvården. Värdet av naturvårdsinventeringar kan inte nog framhållas i detta sammanhang. I Uppsala län väntar vi oss mycket av den länsomfattande inventering som igångsatts, och landstinget svarar där för hela kostnaden. Motionerna I: 604 och II: 765 har — det skall villigt erkännas — utförligt behandlats i utskottets skrivning. Motionärerna begär här en översyn av de rättsliga och ekonomiska betingelserna för naturvårdens markfrågor, varvid syftet bör vara att kunna förverkliga en långsiktig och ur allmän synpunkt rimlig naturvårdsplanering. Bakgrunden är en ängslan för att det våldsamma trycket på naturen genom skilda slag av markexploatering kan komma att rasera oersättliga naturvärden. De rättsliga och ekonomiska villkoren behöver därför förbättras. Vi nämnde i vår motion möjligheten att sprida ut ersättningskostnaderna på en längre period genom något avbetalningssystem samt att täktverksamheten samordnades inom ramen för ekonomiska samfälligheter. Statens naturvårdsnämnd har med anledning av riksdagens hemställan till Kungl. Maj:t i samband med 1964 års beslut om naturvårdslagen fått till uppdrag att följa utvecklingen i fråga om tillämpningen av ersättningsbestämmelserna samt föreslå de ändringar som kan erfordras. Risken är dock att — medan man väntar — skyddsvärda åspartier och dylikt tillspilloges på grund av svårigheten att anskaffa medel till ersättningar som grundas på alltför höga värden. Vi tror inte att det går att förverkliga det önskvärda säkerställandet av värdefulla naturområden med nuvarande bestämmelser och medelstilldelning. På några få år skall nämligen, innan det är för sent, framtidens natur och landskapsbild bestämmas. Vår generation har här ett utomordentligt stort ansvar för de framtida miljöförhållandena och andra naturvärden i vårt land. Jag hoppas att den utredning om bildandet av tvångssamfälligheter för täktverksamhet som riksdagen beställde 1964 snart kommer att tillsättas. I det tredje motionsparet, 1:99 och II: 136, som jag i korthet vill beröra, framhålls nödvändigheten av att förstärka personalen i den regionala na turvårdsorganisationen samt att ge den en mera självständig ställning. Vi tyckte det var lämpligt att de synpunkter vi framförde i motionerna kom till de pågående utredningarnas kännedom. Det har nu fallit en hel del snö sedan vi i januari väckte denna fråga. Länsförvaltningsutredningen är snart klar med sitt arbete, och statskontoret har redan överlämnat sin utredning om naturvårdsadministrationen. Jag beklagar att motionerna ej kunde behandlas under vårsessionen och då — som jag hade hoppats — fått överlämnas till respektive utredningar. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag vill säga några ord om reservation 1 till punkt 10 i jordbruksutskottets utlåtande nr 24, en reservation som jag inte finns med på trots att jag i stort delar de synpunkter som motionärerna framfört. Dock vill jag göra invändning i en punkt: Användning av fondmedel till utgifter av löpande slag, till driftutgifter, vill jag inte vara med om. När det gäller domänverkets markinköp har vi funnit att det mycket väl går för sig att tillgodose både skogliga och fritidsintressen. Vi har där anknutit till — som vi även har fått med i jordbruksutskottets utlåtande — ett uttalande av 1963 års riksdag att domänverket i samband med sin allmänna inköpsverksamhet bör eftersträva att så långt som möjligt tillgodose det allmänna naturvårdsintresset. Där är det ju klart utsagt att verket kan göra det. Härav framgår att vid de fastighetsköp domänverket gör för medel från markfonden möjligheter finns att även beakta naturvårdsintresset och att sålunda domänverket även kan förvärva markområden som kräver skoglig förvaltning men därtill är av den art att de bedömes böra avsättas till naturreservat i allmän ägo. Det finns således stora möjligheter för domänverket att tillgodose båda in tressena, och så har också skett, exempelvis vid ett stort förvärv i Närke. Jag skulle dock i anslutning till den propaganda som jag tidigare sökt föra och till diskussioner jag haft med domänverket vilja säga att verket — kanske på grund av riksdagens uttalanden — lägger litet för stor vikt vid rent skogliga intressen i sin förvaltning. Vi har även sett, som herr Eskilsson nu påminde om, att domänverket begär mindre medel för fritidsverksamheten i år än dess ute på fältet ansvariga jägmästare har framfört önskemål om. Jag vill peka på några erfarenheter som vi fick från det besök jordbruksutskottet gjort i Amerika. Där förekommer, som väl alla vet, två system av kronojord, dels nationalparkerna där ingenting får röras och som är avsatta federalt, dels nationalskogarna, kronoskogarna, som skall drivas ekonomiskt på samma sätt som våra domänmarker. Men vad räknar amerikanarna där till ekonomi? De säger att principen skall vara Multiple Use and Sustained Yield; mångsidig användning med tanke på långsiktig inkomst, skulle man väl vilja översätta det. Vad är då det? De räknar upp exempel och börjar med det som man kanske har ganska ont om i Förenta staterna, nämligen vatten. De anser det som en stor inkomst att de kan hjälpa till att förse landet med färskvatten. Därefter kommer timmer, det rent skogliga således, sedan forage , de har betesmark d.v.s. föda för de vilda djuren. Sedan kommer wildlife de skall skydda de vilda djuren och bevara dessa. De har vidare rekreationsoch = fritidsändamål.

Samtidigt som jag tillstyrker jordbruksutskottets utlåtande nr 24 skulle jag, herr talman, vilja uttala den tanken att vi här i Sverige och framför allt här i riksdagen, när vi bedömer domänverkets arbete, bör liksom de gör i Amerika mer se på det samlade goda som dessa skogar för med sig. Jag tror att vi har mycket stor användning för markfondens medel icke minst i södra Sverige för att förvärva och bevara en del av bokskogarna och andra intressen som finns där.

Herr talman!

Det är rätt som reservanterna påpekar att de nuvarande bestämmelserna för dispositionen av domänverkets markfond ej tillåter att medel direkt får användas i berörda syfte. En ändring av bestämmelserna måste därför vidtagas för att domänverket skall kunna bedriva en sådan inköpspolitik. Om detta råder inga delade meningar, även om utskottet i sin skrivning anser att bestämmelserna i sin nuvarande form ger domänverket rätt fria händer att tillgodose även naturvårdsintressena. Till utskottsutlåtandet har jag och herr Manne Olsson i denna kammare samt fru Lindskog och herr Eskilsson i medkammaren fogat en blank reservation. Vi anser att utskottet i sin skrivning tolkat bestämmelserna för markfondens användning alltför generöst. Vi har avstått ifrån att på annat sätt än till riksdagens protokoll framföra denna vår uppfattning. Bestämmelserna i domänverkets markfond tillkom ju, vilket här redan har påpekats, år 1911 och 1912. Fonden tillföres medel genom ersättningar för mark som verket sålt eller avstått ifrån. Dessa medel skall användas för inköp av ny mark, huvudsakligen då skogsmark. Markfonden reglerar helt domänverkets möjligheter att inköpa mark, och varken driftmedel eller budgetmedel får således tas i anspråk för denna verksamhet. Enligt upprepade enhetliga direktiv är domänstyrelsen skyldig att snabbt omsätta de medel som flyter in till markfonden. Bland annat har riksdagen efter påpekande av statsrevisorerna 1958 understrukit vikten av att dessa medel inte får växa utan snarast möjligt omplaceras i värdebeständiga tillgångar, d.v.s. skogsmark. Utskottsmajoriteten delar helt denna uppfattning och anser att det inte finns någon anledning att ge domänverket några nya direktiv beträffande dess inköpspolitik. I den mån som domänverket kan tillgodose allmänhetens anspråk på naturoch fritidsområden så gör också domänverket detta. Betydande markområden har således redan ställts till allmänhetens förfogande, och beträffande naturvården gör domänverket också vad man rimligen kan begära av ett affärsdrivande statligt verk. Jag kan inte dela herr Eskilssons farhågor att medel kommer att saknas för att verksamheten på naturvårdens område i fortsättningen skall kunna bedrivas. Det finns för närvarande 7,5 miljoner kronor tillgängliga i delfonden, och så länge dessa pengar inte är tagna i anspråk finns det ingen anledning att gå ut och söka efter andra möjligheter för att tillgodose naturvårdsintressena. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är den blanka reservationen nr 2 som ger mig anledning att begära ordet, och jag vill fästa uppmärksamheten på att jordbruksutskottet har skrivit mycket välvilligt i anledning av motionerna nummer I: 234 och II: 301. Samma motioner var föremål för riksdagens behandling förra året men blev då avslagna. De gäller en framställning om en utredning i syfte att på bästa sätt finna former för att bevara det retarderande odlingslandskapet och skapa vad jag skulle vilja kalla för en ekonomisk landskapsvård. Förra året var kritiken stark mot förslaget, och många talade i diskussionen här om att det väl inte var möjligt att bevara landskapet med hjälp av Skansen-bönder och sådant. Det var inte det som var meningen, men jag tror att det är oerhört viktigt att den här frågan verkligen blir penetrerad på ett riktigt sätt, och jag är för min del glad åt att jordbruksutskottet var berett till en välvillig skrivning, ehuru jag inte är nöjd med skrivningen i dess helhet. Förra året förutsattes att jordbruksutredningen skulle komma att diskutera den här frågan och framlägga förslag. Representanter från jordbruksutredningen sade också mycket bestämt att utredningen redan hade knäckt problemet. Förgäves har man i jordbruksutredningens betänkande försökt finna några förslag. Utredningen har diskuterat frågan men sedan lämnat den därhän. Det är därför viktigt att vi får en diskussion om den här frågan, och jag tror att det är väldigt väsentligt att Kungl. Maj:t på något sätt tar upp den till en förutsättningslös utredning. Anledningen till att jag är så envis på denna punkt är de erfarenheter jag har från mitt eget län, där man ser hur det går när ett odlingslandskap förbuskas. Det är enbart trista intryck man får, och man kommer snart underfund med på länsplanet och på det kommunala planet att så här får det inte gå till. Vi kan inte stå till svars inför kommande generationer för att odlingslandskapet förstörs. Det finns i dag betydande områden som måste bevaras öppna. Mycket av den jord som försvinner ur produktionen kommer att bli skogbeväxt, men jag är övertygad om — ifall vi nu är realister och ser framåt i tiden — att kanske en miljon hektar kommer bort ur jordbruksproduktio nen, och säkert måste en tiondel av denna areal trots allt hållas öppen. Hur skall det ske? Det har hittills inte förts någon diskussion om detta, och det förvånar mig. Det kostar väldigt mycket pengar när det skall göras någonting. Från mitt län har jag ett exempel på att man måste lägga ner betydande summor. Projektet hade kostnadsberäknats till 1500 kronor per hektar, men man kommer nu underfund med att de pengarna inte räcker till för att hugga bort buskarna och någorlunda återställa landskapet. Fortfarande har man kvar ett tuvigt och ruggigt landskap som inte ger samma vackra bild som det verkliga odlingslandskapet. Jag anser nog att här kan till exempel en betesproduktion innebära någonting nytt. Det finns möjligheter att gå en konstruktiv väg som i viss mån också kan vara av betydelse för vår framtida köttförsörjning. Jag vill alltså att den här frågan på allvar aktualiseras och kommer under utredning. Sådana institutioner som lantbrukshögskolan, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen och statens naturvårdsnämnd har säkerligen var för sig intressanta och värdefulla synpunkter som skulle kunna tillföras debatten, och jag hoppas att jordbruksministern tar initiativet till någon form av ett lagarbete för att försöka lösa problemen. Man stöter nämligen på både ekonomiska och juridiska problem härvidlag. Det pågår en väldig omvandling i vårt land: det vet vi allesammans. Man märker inte nedläggningen av jordbruken på en gång. De försvinner så småningom, och efterhand kommer buskarna i stället. Åtgärderna måste liksom täckas in i förväg. Man måste ha en långsiktig markanvändningsplan. Man skall veta vilka områden som skall bevaras och hur man skall sätta in åtgärderna. Det är nu, herr talman, länge sedan skönheten kom till byn, den skönhet som skapades under självhushållningens tider med svett och möda. Den skönheten hotas från många håll i vårt ekonomiskt rationella samhälle. Jag tror att det är väldigt viktigt att denna skönhet kan bevaras. Det behövs en ny make-up, men inte bara det, ty framför allt behöver vi den naturliga skönheten, den som finns utan att man använder alltför mycket konstlade medel. Jag tror fördenskull att tiden är inne att göra klart för sig vari denna skönhet består och hur den bör bevaras, och jag vill med detta bara uppfordra jordbruksministern att ta ett initiativ.

Herr talman! Det är kanske med en viss tvekan jag tar till orda. Jag lyssnade till herr Lage Svedberg. Får jag uttolka hans anförande på det sättet att utskottet med denna, jag måste säga, svårtydbara formulering inte har menat att det går ifrån tidigare uttalanden, då kan jag vara nöjd. Det har ju förut uppfattats så att domänverket skall få köpa produktiv skog. Produktiviteten skall i första hand vara vägledande vid köp. Nu har utskottet använt en annan formulering, nämligen att tala om »markområden, som kräver skoglig förvaltning». Uttrycket »som kräver skoglig förvaltning» är ett för mig litet oklart begrepp, men om herr Lage Svedberg menar att det egentligen inte är någonting annat än sådan skogsmark som man väl kan försvara att man köper ur rent skoglig synpunkt, är jag till freds med skrivningen. Då har jag ingen invändning, men annars tycker jag nog att det är en smula oklart uttryckt. I övrigt har herr Magnusson i ett tidigare anförande på ett enligt min mening utmärkt sätt utvecklat frågan om domänverkets markfonder och hur man skall uppfatta deras ställning i detta sammanhang. Han har också pekat på de möjligheter som står till buds när det gäller markförvärv för rena naturvårdsändamål.

Herr talman! Vid länsbostadsnämndernas fördelning av byggkvoter för bostadsbyggande tillämpas ofta det tillvägagångssättet att nämnden, även då det gäller tilldelningen till kommuner inom ett kommunblock, gör en strikt fördelning till var och en av de i blocket ingående kommunerna. Även om detta tillvägagångssätt normalt kan vara ägnat att medföra det rationellaste utnyttjandet av tillgängliga bostadsbyggnadsmöjligheter, förtjänar det enligt mitt förmenande att uppmärksam het fästes vid att det i vissa sammanhang kan få en för samtliga i kommunblocket ingående kommuner icke önskad effekt.

Herr talman! Herr Höbinette har frågat mig, om jag är villig medverka till att medel ställs till förfogande såsom resebidrag för anhöriga till värnpliktiga som under längre tid tvingas vara intagna på sjukvårdsinrättning på avlägset belägen garnisonsort. Behov av här aktualiserad art kan för närvarande tillgodoses på i huvudsak fyra olika sätt. Under anslaget Familjebidrag finns en post Särskild hjälpverksamhet till förmån för de värnpliktiga och deras familjer. Bidrag från denna post kan även avse resor för anhöriga till värnpliktiga. Vidare kan medel från anslagsposten Lån och bidrag till värnpliktiga i brådskande fall under anslaget Fritidsverksamhet komma i fråga. I några fall har Kungl. Maj:t efter framställning från försvarets civilförvaltning medgivit bidrag från anslaget Extra utgifter. Slutligen har från kungafonden Med folket för fosterlandet utbetalts bidrag för här avsett ändamål. I samtliga fall förekommer behovsprövning. Något behov av särskilt anslag för ifrågavarande ändamål anser jag inte föreligga.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Andersson för det svar jag har fått. Det kan ju vid ett första påseende verka ganska tillfredsställande att det så här på olika sätt kan utgå bidrag för dessa resor, men tittar man närmare på det finns det trots allt ganska stora brister i det hela. Statsrådet påpekar att man ur anslaget Familjebidrag kan få medel, men detta har väl av de myndigheter som handlägger detta tolkats så att det endast är de gifta värnpliktiga med familjebidrag som kan komma i åtnjutande härav, och flertalet värnpliktiga är trots allt ogifta. Vad gäller den andra möjligheten, medel från anslagsposten Lån och bidrag, kan jag tala om för statsrådet Andersson att för Bodens vidkommande finns det 600 kronor disponibla. Jag har tagit reda på av resebyrån att det kostar 205 kronor tur och retur att resa till Boden. För närvarande ligger tusen ungdomar från stockholmsområdet uppe i Luleåoch Bodengarnisonerna, och då förstår man hur långt bidraget på 600 kronor räcker. Skall de anhöriga dessutom ta in på hotell och livnära sig under en eller ett par dagar kan medelstillgången inte vara särskilt tillfredsställande. De andra punkterna är det väl inte så mycket att säga om, Det är besvärligt att söka anslag från kungafonden, och det tar lång tid att få pengar ur den. Det felaktiga i detta fall är väl att de militära myndigheterna eller kanske de civilanställda stabskonsulenterna inte har den hjälp de behöver för att hålla kontakt med de sjuka värnpliktiga. Jag nämnde att det var tusen ungdomar som kommit dit upp, och där finns ständigt så många här nerifrån, En stor del av dessa har själv fallet många personliga problem. Det kan vara fråga om sjukdomar av olika slag, skilsmässor eller, som i det fall som har aktualiserats för mig, en långvarig sjukdom där vederbörande inte är transportabel. Under sådana förhållanden måste ju stabskonsulenterna ha möjlighet att hålla kontakt med vederbörande och hålla dem underrättade om alla utvägar som finns. Nu tror jag inte det finns några utsikter för dem att göra det på grund av att staberna är underbemannade och resurserna är otillräckliga, varför det kan inträffa att värnpliktiga och deras familjer aldrig får klart för sig att det går att göra på detta vis.

Detta vore väl lika angeläget som att ha resor för värnpliktiga till hemorten, om det skulle inträffa något trubbel där. Man skulle kunna vända på riktningen av resorna. Det vore intressant att få veta om statsrådet Andersson skulle kunna medverka till någon förbättring, när han säger att något särskilt anslag inte behövs.
Herr talman! Det förslag som herr Häbinette kommer med här skall vi överväga. Jag skall ordna så att försvarsutredningen, som bl.a. skall se till de värnpliktigas resor, överväger detta. Jag anser inte att det behövs någon särskild anslagspost, men jag medger att herr Häbinettes fråga aktualiserar problemet om upplysning på denna punkt till de värnpliktiga, möjligen också till personalvårdsorganisationen och över huvud taget att anhöriga bör känna till vart man skall kunna vända sig. I detta fall borde personalvårdsassistenterna och konsulenterna kunna upplysa vederbörande anhöriga till värnpliktiga om att de skall vända sig till försvarets civilförvaltning eller till försvarsstabens personalvårdsbyrå, som förfogar över medel för dessa ändamål. Under värnpliktstiden kan det inträffa en mängd händelser, t.ex. sådana som herr Häbinette här har nämnt, då bidrag måste kunna lämnas utöver dem som normalt utgår. Olika situationer kan uppstå, vilket kan göra det svårt att specificera anslagsändamålen i förväg. Det är därför som dessa anslag finns, av vilka bidrag sedan, efter behovsprövning, ganska fritt kan lämnas ut t.ex. till resor för anhöriga, föräldrar eller syskon. En mängd situationer kan tänkas inträffa där man bör kunna under relativt fria former lämna ut bidrag. Så sker också, men jag medger att det nuvarande systemet verkar krångligt. Framför allt bör kanske upplysning om vart man skall kunna vända sig ges mera allmänt. På den punkten skall vi undersöka, om det går att få till stånd en förändring till det bättre.

Herr talman! Herr Werner har frågat enligt vilka instruktioner representanter för svenska arbetsmarknadsoch andra berörda myndigheter i utlandet rekryterar arbetskraft till Sverige. Såsom framgår av proposition nr 52 till årets riksdag har arbetsmarknadsstyrelsen bemyndigats att organisera överföring av arbetskraft till Sverige. Innan överföring sker bör överenskommelse ha träffats med berörda svenska arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer om det antal arbetstagare som skall överföras och om deras fördelning på olika företag. Urvalet av sökande sker i samråd med respektive länders arbetsmarknadsmyndigheter. Vi tar som bekant också emot flyktingar. Uttagningen av dessa sker i flyktingläger i olika länder på anmodan av Förenta Nationernas flyktingkommissarie. Det är denne som konstaterar huruvida flyktingstatus föreligger. Urvalet sker bland sådana flyktingar som uttryckt önskan om att få komma till Sverige. Representanter för arbetsmarknadsstyrelsen, medicinalstyrelsen, utlänningskommissionen och socialstyrelsen svarar i samråd med lägerledningen för uttagningen. Sjuka personer kan uttagas i den mån vård kan beredas dem här i landet. Några särskilda instruktioner därutöver har inte utfärdats.

Herr talman! Herr Werner har ställt en fråga på vilken jag har gett ett svar. Han utvidgar sedan i sina kommentarer frågeställningen och åberopar en korrespondens till en kvällstidning. Vi har hört med den som blivit intervjuad, och han hävdar att tidningen inte har återgett hans uttalanden på ett korrekt sätt. Att efter dessa besked ta upp en ingående diskussion om vad som har publicerats i tidningen, anser jag vara orimligt. Herr Werner, som tydligen med uppmärksamhet följer kvällstidningarna, hade kanske också tillfälle att i samma tidning ta del av några besked som lämnades av herr Ingvar Jönsson från utlänningskommissionen. Han säger bland annat följande: »Det avgörande vid uttagningarna är flyktingskapet. Flyktingens nationalitet saknar betydelse. Uttagningarna sker i samarbete med Förenta Nationernas flyktingkommissariat. Flyktingarna har i alldeles övervägande antalet fall varit medborgare i länder i Östeuropa med kommunistisk regim. I den mån flyktingar av de i Eder fråga angivna nationaliteterna presenterats, har de behandlats likvärdigt med övriga flyktingar.» »Den omständigheten», säger han vidare, »att en flykting är medlem i ett kommunistiskt parti eller har kommunistisk samhällsuppfattning och som sådan är motståndare till sitt hemlands regim utgör icke något hinder för uttagning.» Detta är ett klart besked från en tjänsteman iutlänningskommissionen. Vid ett samtal som vi haft från departementet säger herr Jönsson vidare att kommissionen inte för något register över utlänningarnas politiska hemvist. Med de här beskeden borde frågeställningen om ett påstått uttalande om att kommunister avvisats kunna vara ur världen. Sedan vill jag bara tillägga att när vi uppmärksammat vår invandringspolitik och då även flyktingpolitiken, finns det väl all anledning att också konstatera att vi årligen under de senaste fem—sex åren, och kanske ännu längre tillbaka, tagit in cirka 1000 flyktingar. Under vissa år har vi tagit emot speciella grupper av sjuka människor från flyktinglägren. Det är en humanitär insats som vi inte har anledning att skryta med i och för sig men som vi då och då åtminstone bör kunna göra oss själva påminta om. Denna flyktingintagning har skett och sker, som jag sagt tidigare, i fullt samförstånd med de myndigheter som svarar för flyktinglägren.

Herr talman! Herr Werner går nu egentligen från sin ursprungliga fråga, som bygger på en artikel om att kommunister har avvisats. En tjänsteman i utlänningskommissionen säger att detta är fel. Därmed har ju ändå herr Werner fått svar på sin väsentligaste frågeställning, men då går han vidare till ett allmänt resonemang om utlänningskommissionen. Det är klart att det skulle vara av intresse med en sådan diskussion. Utlänningskommissionen är ett organ som tillkom under krigstiden. Det kan övervägas om de arbetsmarknadspolitiska skäl som kan föranleda en ökad invandring skulle kunna tillgodoses på ett enklare sätt om den polisiära myndigheten skulle ta över uppgiften. Detta är föremål för utredning, och vi får avvakta resultatet av denna utredning för att slutgiltigt kunna ta ställning. Men låt mig säga så mycket att det här är ett utomordentligt svårt område, och jag vågar nog också hävda att det inte alltid är så, att utlänningskommissionen har haft fel, och inte heller så, att all den kritik som riktats mot utlänningskommissionen har varit berättigad. Om vi skulle ta upp en sådan debatt, skulle vi behöva gå in på konkreta fall, där vi kanske i vissa avseenden finge lämna en annan redovisning än den som har blivit offentliggjord. Det kanske också skulle ställa utlänningskommissionens göranden och låtanden i en något annorlunda dager. Som jag redan sagt: hur vi i framtiden skall lägga upp utlänningspolitiken får vi tillfälle att bedöma, när förslaget från den pågående utredningen föreligger. Tills vidare måste såväl utlänningskommissionen som arbetsmarknadsmyndigheten arbeta med utgångspunkt från utlänningslagens 19 och 29 §§, där det talas om på vilka grunder en avvisning kan ske. Det kan enligt utlänningslagens 198 vara befogat att sätta stopp för en invandring på grund av att vederbörande saknar erforderliga medel för sin vistelse här eller att det kan antagas att han inte kommer att ärligt försörja sig. Vidare kan han avvisas om han tidigare inom eller utom Sverige blivit dömd till frihetsstraff och han kan misstänkas fortsätta brottslig verksamhet. Det finns en rad andra liknande omständigheter som är klart angivna i utlänningslagen. Vill vi något annat, får vi ändra denna Jagstiftning, som ju är grunden för myndigheternas handläggning av dessa frågor. Jag är, ärade kammarledamöter, litet tveksam om huruvida riksdagen verkligen skulle vara beredd att ändra på förutsättningarna för en bedömning av en del av de personer som skall medges invandra till vårt land. Bedömningen gäller i första hand en eventuell brottslig verksamhet. Det är det kriteriet som tages upp före avgörandet.

Herr talman! Låt mig bara till slut upprepa vad jag senast sade. Utlänningskommissionen har medverkat till att de cirka 1 000 flyktingar, som vi på senare tid årligen hämtat ur flyktinglägren, också fått tillfälle att stanna här.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att min inblandning i denna fråga kan anses mindre lämplig, men jag har av herr Werner blivit beskylld för att vara ohederlig, och det är, herr talman, faktiskt mer än jag kan tåla. De som sitter i utlänningskommissionen har ett uppdrag att avgöra de viktiga frågor det här gäller. Vi har, som statsrådet här har påpekat, en lag att följa. Följer man inte den lagen så är man lagöverträdare, men den lagen skall vi behandla med all den varsamhet som man kan kräva av svenskar i detta sammanhang. Jag vill, herr talman, gärna försäkra att de ledamöter som sitter i utlänningskommissionen var och en från sina utgångspunkter har försökt att behandla lagen med all den varsamhet och den hänsyn som är möjlig. För mig har det som parlamentariker i nämnden alltid varit angeläget att tillämpa de mest humana synpunkter vid behandlingen av utlänningsfall. Det finns emellertid fall, där vi tyvärr inte kan lämna den motivering som vore önskvärd med hänsyn till sekretess och annat. I dessa fall har man måst överge vår i allmänhet humana syn på dessa människor därför att de själva har satt de möjligheterna ur spel. Jag skall inte gå in på varför vi över huvud taget har en utlänningskommission, men det är väl alldeles uppenbart att om vi på något sätt från vårt land vill hålla människor som inte är önskvärda här måste vi ha någon form av kontroll och insyn. Detta är utlänningskommissionens uppgift. Jag kan aldrig, herr talman, minans att någon av oss någon gång som skäl för en avvisning av en människa som är i behov av vårt lands skydd och omsorg har åberopat politiskt hemvist. Den omständigheten faller utanför alla sådana gränser, ty en människa i nöd, en människa i prövningar är i alla fall ingenting annat än en människa, en behövande, hon må sedan vara av den ena eller andra politiska uppfattningen. Vi har haft offentlig prövning av vårt arbete. Den sker givetvis kontinuerligt från de organ som är satta att kontrollera svensk statsverksamhet. Riksdagens ombudsman har varit inkopplad. Han har efter utredning kunnat påvisa att kommissionen har handlat som lag och förordning föreskrivit och att vi har tagit tillbörlig hänsyn. Jag vill gärna säga att vi har försökt och att vi kommer att försöka, trots alla angrepp som riktas mot oss och trots alla påståenden om ohederlighet och annat, att handla såsom lag och gott samvete föreskriver. Det är omänskligt över huvud taget att begära något annat. Dessutom finns den möjligheten, om kommissionen ledamöter inte längre har allmänt förtroende, att de kan ersättas med andra. Det har, herr talman, varit frestande många gånger att stiga upp och säga att nu vill jag inte vara med längre därför att jag inte har satt mig här för att vara spottkopp åt offentligheten. Vi har funnit att vi har en sak att bevaka som är angelägen och att det är att arbeta i humanitetens och den goda viljans tecken. Denna linje vill vi inte släppa, även om de som inte förstår saken har en uppfattning som går ut på att beröva oss vår heder och ära.

Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg har frågat, om jag vill säga av vilket skäl Svenska tidningsutgivareföreningen och Svenska journalistförbundet inte beretts tillfälle att yttra sig om den promemoria angående offentlighet och sekretess vid psykologiska undersökningar i allmän verksamhet, som utsänts på remiss. Som svar vill jag anföra följande. Över promemorian har bland andra Publicistklubben och TCO beretts tillfälle att yttra sig. Att Publicistklubbens mening framstått som särskilt angelägen att inhämta beror på att klubben enligt sina stadgar har att offentligen företräda svenska pressen i alla gemensamma angelägenheter, som inte på grund av sin ekonomiska eller tekniska natur has om hand av särskilda organisationer. Det är vidare Publicistklubben som utfärdar de så kallade sedereglerna för god journalistik. Jag ansåg därför Publicistklubben vara den organisation som i denna fråga på ett representativt sätt företräder pressens samlade intressen. I den mån man vill göra gällande att promemorian kan ha samband med journalistens yrkesutövning vill jag fästa uppmärksamhet på att journalistförbundet som medlem i TCO kunnat genom sin huvudorganisation bevaka de fackliga aspekter på frågan, som eventuellt kan finnas. De tre pressorganisationerna har vidare en samarbetsnämnd för gemensamma frågor, i vilken saken kunnat behandlas, om så erfordrats.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gustafsson för svaret. Det gäller ju här den s.k. instrumentella sekretessen, som redan har diskuterats ganska mycket. Det förslag som har remitterats har väl uppkommit efter en kontrovers, där regeringsrätten sagt att testmaterialet — i detta fall alltså själva instrumentet — skall vara offentligt. Riksdagen tog ju upp problemet förra året och sade då att det borde bli föremål för en ingående prövning. Här i landet har vi ett mycket väl genomarbetat remissförfarande. Det förefaller mig dock som om förslaget har skickats ut med mycket kort remisstid. Förslaget har remitterats till 34 organisationer. Jag tycker nog att man genom urvalet av organisationer har fått en viss ensidighet. Det är denna ensidighet som har föranlett min fråga. Jag tror inte att man kan utgå ifrån att Publicistklubben verkligen kan svara för hela den offentliga sidan. Det är riktigt, såsom statsrådet sade, att det står i Publicistklubbens stadgar att klubben skall »företräda svenska pressen i alla gemensamma angelägenheter». Men som första punkt i stadgarna står att det framför allt är i kulturella frågor som Publicistklubben skall företräda pressen. Statsrådet känner kanske inte till att Journalistförbundet aldrig har accepterat, att Publicistklubben företräder förbundet i sådana här frågor. Det är dock väl känt av pressens folk. I sitt svar säger statsrådet vidare att TCO skulle ha kunnat svara för Journalistförbundet. Det förfarandet brukas såvitt jag känner till aldrig, åtminstone inte av justitiedepartementet, som har låtit Journalistförbundet yttra sig i sådana här frågor. TCO kan givetvis inte företräda Tidningsutgivareföreningen. Frågan om man skall hemligstämpla — inte det bearbetade materialet eller svaren, vilket inte heller någon har ifrågasatt — utan själva formulären är något som i hög grad angår pressen i dess vardagsarbete. Jag tror därför att det, om man hade velat få en verkligt allsidig belysning, hade varit av stort värde om pressens samtliga organisationer givits tillfälle att yttra sig. Då justitiedepartementet skickar ut sådana här frågor på remiss, brukar både Tidningsutgivareföreningen och Journalistförbundet få yttra sig. Jag ber också, herr talman, att få påpeka att Publicistklubben i sitt remissvar har anmärkt på att endast klubben har tillfrågats. Publicistklubben säger: »Trettiotre instanser har beretts tillfälle att avge remiss om den föreslagna lagändringen; men av pressens tre huvudorganisationer, Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen, är det enbart den förstnämnda som blivit remissinstans. Publicistklubben vill inte underlåta att uttrycka sin förvåning över detta tillvägagångssätt. Det framlagda sekretessförslaget har ju stor betydelse för pressen i sin helhet och det torde vara av vikt, att få frågan allsidigt belyst genom svar från samtliga pressens organisationer.»
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre polemik med fru Segerstedt Wiberg i den här frågan. Fru Segerstedt Wiberg säger att Journalistförbundet inte vill erkänna Publicistklubben som företrädare för förbundets intressen, men det är väl interna för hållanden som jag inte har någon anledning att lägga mig i. Det står ändå i Publicistklubbens stadgar att klubben är ett organ som skall företräda den svenska pressen i alla gemensamma angelägenheter som inte på grund av sin ekonomiska eller tekniska natur has om hand av särskilda organisationer, och detta är ju, såvitt jag begriper, en sådan fråga som allra bäst passar Publicistklubben. Det är fråga om en lagstiftning, och hur denna lagstiftningsfråga skulle kunna ha ett mera speciellt intresse för Journalistförbundet än för Publicistklubben har jag svårt att fatta. Som fru Segerstedt Wiberg sade, har promemorian skickats ut på remiss till ett stort antal myndigheter, och ett stort antal organisationer har haft tillfälle att framföra sin mening i ärendet. Om det nu hade förelegat ett speciellt intresse hos Journalistförbundet i det här ämnet, tänker jag mig att det hade varit möjligt för förbundet att framföra sina synpunkter via TCO, där ju förbundet är medlem. Det är ganska vanligt att ärenden remitteras till huvud Organisationerna, som i sin tur inhämtar sina medlemsorganisationers mening. Herr talman! Det är inte alls fråga om att försök åstadkomma en lagstiftning så att säga i smyg. Remissförfarandet ger väl ändå vid handen att det har skett en mycket omfattande och allvarlig prövning av den tilltänkta lagen. Jag tycker därför att den kritik som fru Segerstedt Wiberg framför i det här sammanhanget inte är så särskilt väl motiverad.

Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet om att min fråga skulle ha varit föga välmotiverad om jag antytt att det var en lagstiftning i smyg. Det har jag givetvis inte alls gjort — jag har inte drömt om att man skulle vilja ha någon lagstiftning i smyg. Men jag har tänkt mig att man skulle vilja ha frå gan så allsidigt belyst som möjligt, och därför har jag beklagat att inte Journalistförbundet och Tidningsutgivareföreningen givits tillfälle att yttra sig. Som regel är faktiskt dessa två organisationer remissinstanser i sådana här sammanhang, därför att de mer än Publicistklubben sysslar med tryckfrihetsrättsliga problem. Jag tror som sagt att det är anledningen till att Publicistklubben har anmärkt på att de två organisationerna inte blivit tillfrågade; självfallet kan inte statsrådet känna till deras inbördes förhållanden mer ingående. Det är klart att TCO kunde ha skickat ärendet till och fått ett uttalande från Journalistförbundet, men jag skulle tro att detta inte skett av den enkla orsaken att TCO utgått från att Journalistförbundet givits tillfälle yttra sig. Därtill kommer att tiden i detta fall var mycket knapp.

Herr talman! Herr Paul Jansson har frågat mig om jag anser att nuvarande bestämmelser om krav på dop i vissa fall i samband med namngivning av barn är förenliga med religionsfriheten. Som svar får jag anföra följande. Namnlagens huvudregel om barns förnamn går ut på att barn skall ges förnamn inom sex månader efter födelsen. Har denna s.k. primära namngivning inte skett vid dop inom svenska kyrkan, skall namngivningen anmälas till kyrkobokföraren av vårdnadshavaren. Med hänsyn till det allmänna intresset av namnstabilitet fordras i princip särskilda skäl för att ytterligare förnamn därefter skall få ges åt barn. Frågan prövas av namnmyndigheten. Men lagstiftaren har också beaktat att dopet av hävd har varit förknippat med förnamnsgivning. Lagen medger därför att förnamn får kompletteras vid dop eller motsvarande religiös förrättning som äger rum efter den primära namngivningen. Det kan visserligen enligt min mening inte göras gällande, att den ordning jag nu har redogjort för är oförenlig med religionsfriheten. Därmed är dock inte sagt att ett system för namngivning som gör åtskillnad mellan olika kategorier av medborgare efter deras religionstillhörighet är helt invändningsfritt från allmänna synpunkter, låt vara att praktiska hänsyn kan tala för systemet. Frågan synes emellertid inte vara av sådan principiell eller praktisk betydelse att det finns skäl att nu överväga en ändring av gällande bestämmelser.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra ett tack för detta svar. Min enkla fråga föranleddes av en i pressen bekantgjord händelse, då en familj inte fick möjlighet att ge sitt barn ett tredje namn med mindre än att barnet döptes; familjen var principiell motståndare till barndop på grund av sin anslutning till en frireligiös trosbekännelse. Statsrådet medger att det gällande systemet för namngivning inte är helt invändningsfritt från rent allmänna synpunkter. Nu kan det för all del sägas att denna fråga inte är av så stor betydelse. Jag anser emellertid att den ur religionsfrihetssynpunkt ändå har en viss räckvidd.

Nu finns det visserligen en annan möjlighet att på administrativ väg få göra ett namntillägg, nämligen genom en ansökan hos patentoch registreringsverket om tillstånd att få lägga till ett namn, men det är förenat med vissa ekonomiska uppoffringar. En sådan ansökan kostar visserligen bara 50 kronor, men den som gör ansökan vet ju inte om denna ekonomiska uppoffring ger någon utdelning eftersom det inte är säkert att framställningen om att få lägga till ett namn kommer att bifallas. Jag tycker att de nu gällande bestämmelserna är stötande ur religionsfrihetssynpunkt. Skulle man inte kunna överväga att på annat sätt, t.ex. genom en begränsning i tiden, kunna klara denna fråga. Jag vet inte om uppslaget är särskilt väl genomtänkt. Det skulle kanske kunna tänkas att en sådan skriftlig namnanmälan då dop ej förekommer skulle kunna betraktas som preliminär under viss tid för att sedan bli definitiv. Vederbörande skulle då ha möjlighet att göra kompletteringar under tiden. Därefter skulle det enligt min mening inte ens hjälpa med barndop i svenska kyrkans hägn för att få en ändring till stånd. Jag vet som sagt inte om uppslaget är särskilt bra, men det skulle ändå innebära en möjlighet att komma till rätta med de felaktigheter som det nuvarande systemet innebär ur religionsfrihetssynpunkt. Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret, även om det tyvärr inte i sin utformning ger någon större förhoppning om en ändring på denna punkt, i varje fall inte inom en snar framtid.
Herr talman! Jag vill bara rätta till ett litet missförstånd som herr Paul Jansson gjorde sig skyldig till när han sade att denna frireligiösa familj för att kunna ge barnet ytterligare ett förnamn skulle tvingas att genom dop i svenska kyrkan få barnet upptaget i statskyrkan. Det förhåller sig inte alls så. Lagen talar om »dop eller motsvarande religiös förrättning». Det talas i detta sammanhang inte alls om statskyrkan. Det enda sammanhang i vilket statskyrkan förekommer är då det sägs att om dop inte sker inom svenska statskyrkan så skall vårdnadshavaren anmäla namngivningen till kyrkobokföraren. Sker dopet i svenska kyrkans regi, är dopförrättaren skyldig att göra denna anmälan. I övrigt nämns över huvud taget inte statskyrkan. När det gäller religiösa samfund där barndop över huvud taget inte förekommer är man däremot tvungen att gå till namnmyndigheten för att få ytterligare namn. Om vi ser på just det fall som herr Jansson åsyftade tror jag — att döma av uppgifter i pressen — att någon risk inte förelåg att de 50 kronorna offrats förgäves.

Herr talman! Herr Svenungsson har frågat mig, om jag vill vidta åtgärder för att förhindra att icke objektiva informationer lämnas i TV. Samtidigt som jag beklagar att mitt svar blivit något försenat på grund av aktivitet i medkammaren, vill jag uppläsa detta svar. Kungl. Maj:t har utsett ett särskilt organ, radionämnden, med uppgift att pröva i vad mån Sveriges Radio handhar programverksamheten i överensstämmelse med de riktlinjer, som anges i gällande överenskommelse mellan staten och Sveriges Radio angående rundradions programverksamhet. Den som anser, att Sveriges Radio i något program inte följt angivna riktlinjer, kan göra anmälan därom till radionämnden.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min fråga. Statsrådet är tydligen en mycket upptagen man — därav dröjsmålet med frågans besvarande. Objektivitetskravet, när det gäller samhällsinformation i våra massmedia, är en väsentlig fråga. Som ett exempel på bristande saklig information vill jag omnämna ett TV-program den 15 november i år med rubriken »Jag vill skiljas». Programmet presenterades som »konsumentupplysning»> angående skilsmässor. Under detta program kan tydligen inrymmas vad som helst. Publiken delgavs en högst tendentiös beskrivning av vilka medlare som finns att tillgå. Man fick ett starkt intryck av att det >gjordes reklam» endast för en kategori medlare — de borgerliga. Stockholms telefonkatalog togs till hjälp, och inte heller landsbygden glömdes bort utan där hänvisades till kommunalkontoren. Först i andra och sista hand, rent parentetiskt, omtalades att om man önskade en präst kunde man vända sig till pastorsexpeditionen. Man fick ett bestämt intryck av att denna utväg var högst ovanlig. I verkligheten är det precis tvärtom! Enligt min mening var den information som lämnades varken saklig eller objektiv. I giftermålsbalkens 14 kap. § 1 sägs nämligen, »att makarna äge påkalla medling av präst i svensk församling o. s. v.>. Först i § 2 sägs att även kommunal medlare kan utses, om behov av sådan finns. Det var emellertid endast en kommunal medlare som intervjuades i programmet. Prästen var tydligen helt ovidkommande i sammanhanget. Medlingen framställdes vidare som en formalitet — som någonting tämligen meningslöst, men giftermålsbalkens 14 kap. § 3 innehåller kategoriska stadganden, när det gäller medling. Från kommunalt medlarhåll har man också starkt reagerat mot programmets nedvärdering av medlarens uppgift. Kravet på objektivitet ingår i en överenskommelse mellan statsmakterna och Sveriges Radio, något som också statsrådet anför i sitt svar. I själva målsättningen ingår en allsidig belysning av de skiftande företeelserna i samhället. Statsrådet har i annat sammanhang, till vilket riksdagen återkommer, som sin mening klart givit till känna, att våra massmedia, som skall verka i samhällets tjänst, skall inta en oavhängig hållning till olika åsiktsriktningar, och enligt min mening kan inte kravet på objektivitet uttryckas bättre. Jag är medveten om radionämndens övervakande uppgift i detta sammanhang, och statsrådet hänvisar också till radionämnden i sitt svar. Men, vi vet att det är en kontroll i efterhand. Det är inte omotiverat att objektivitetskravet åtminstone någon gång kommer in i en skarpare belysning, till exempel här i riksdagen. I en motion till denna riksdag, inom parentes från partihåll som står statsrådet nära, uttrycks önskemål, att riksdagen inte endast tar ställning till ekonomi och administration, när det gäller Sveriges Radio, utan också ger till känna sin syn på programverksamheten. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag har mångfaldiga gånger i båda kamrarna — i enlighet med vad som anges i den radiolag som föreligger till behandling av riksdagen — slagit fast kravet på att Sveriges Radio skall vara opartisk, men jag har aldrig drömt om att såsom regeringsledamot kontrollera det enskilda pro Ssrammet och avgöra, huruvida det kan sägas uppfylla detta krav. Jag tror det vore mycket olyckligt om vi genom votering i riksdagen skulle försöka fastslå den saken som ett försök att lösa problemet. Jag tror att den enda tänkbara vägen är att skapa särskilda organ för övervakning av objektiviteten, till vilka man kan vända sig. Av det skälet har ju radionämnden tillkommit, och som herr Svenungsson vet har vi föreslagit en viss effektivisering av radionämndens arbete i den proposition som nu behandlas av riksdagen. Programmet »Jag vill skiljas» är just anmält för radionämnden. Med denna upplysning vill jag skiljas från herr Svenungssons fråga!
Herr talman! Jag begär inte att statsrådet skall följa alla program i TV — det skulle vara en outhärdlig prövning, så som många program är utformade! Men jag menar att statsrådet som statsmakternas främste företrädare på detta område skulle ha möjlighet att inskärpa objektivitetskravet, när det gäller våra massmedia. Jag förstår, att vi inte har möjlighet att här i riksdagen debattera enskilda program, men objektivitetsprincipen har vi anledning att debattera. Det program, som jag refererade anförde jag som ett exempel på bristande objektivitet. Statsrådet gör inte intryck av vanmakt i andra sammanhang. Här är ett tillfälle till aktivitet, ett tillfälle att inskärpa vikten av objektivitet. Jag vill till sist säga, att man kan fordra av våra massmedia att de utnyttjar sin frihet — den frihet som vi är eniga om att de skall ha — under ansvar.
Herr talman! Herr Svenungsson vill tydligen inte skiljas från frågan — vi kanske får lov att tillkalla herr talmannen som medlare så småningom. Vi är ju överens om att vi skall inskärpa objektivitetskravet och kravet på opartiskhet. Vi bör också vara eniga om att det icke kan vara statsmakternas sak — vare sig genom kommunikationsministern eller ens genom riksda gen — att fastställa det enskilda programmets större eller mindre objektivitetsgrad. Lika illa vore det — det fanns en antydan om det hos herr Svenungsson — om jag i särskilt upprörande fall av bristande objektivitet skulle ingripa personligen i Sveriges Radios utformning av programmen. Den tanken är mig helt främmande. Då skulle man nämligen rubba på en avgörande princip på detta område. Sådana ingripanden vill och kan jag icke göra, och jag hoppas att det aldrig kommer att inträffa att någon regeringsrepresentant gör det. Men vi skall slå vakt om principen. Vi har tillskapat särskilda organ, som skall se till att denna princip tillämpas i verkligheten, men längre skall vi från statsmakternas sida inte sträcka oss. År och dag som ovan.

Herr talman! Herr Nilsson i Kungsängen har i interpellation till mig återkommit till frågan om att genom beskattning, skärpta valutabestämmelser eller andra åtgärder dämpa det växande utflödet av valuta genom lyxresor eller andra icke nödvändiga resor utomlands. Jag håller med interpellanten om att det stora och växande underskottet på vår turistbalans är besvärande i dagens allmänna betalningsbalanssituation. De skäl, som jag angav i mitt svar till herr Nilsson i våras, för att jag inte då övervägde några särskilda åtgärder riktade mot s.k. lyxresor, gäller emellertid även i dag. Våra internationella åtaganden, som för övrigt inte är mer generösa än flertalet andra utvecklade industriländers, lämnar mycket litet utrymme för restriktioner gentemot löpande betalningar, till vilka ju våra turistutgifter utomlands räknas. Herr Nilsson åberopar artikel VII i valutafondens stadga, som sägs ge vissa möjligheter till sådana åtgärder, Det är här emellertid fråga om ett missförstånd från interpellantens sida, Den åberopade bestämmelsen avser det fall när valutafonden uttömt sin behållning av en viss valuta. I denna situation, som kan tänkas endast vid en svår störning i det inter nationella betalningssystemet, kan fonden förklara valutan i fråga för »knapp», varefter medlemsländerna kan införa restriktioner mot valutan. Denna bestämmelse, som aldrig har tilllämpats, saknar alltså all betydelse i detta sammanhang. Som jag också anförde i mitt tidigare interpellationssvar synes vidare de praktiska och principiella problem, som sammanhänger med nödvändiga effektivitetsoch rättvisekrav, resa hinder för ingripanden av det slag interpellanten efterlyst. Mot denna bakgrund kan jag därför i dag inte lämna herr Nilsson något annat svar än i våras.

Herr talman! Herr Skårman har ställt vissa frågor till mig som rör friställning av personal inom lantmäteriet. Enligt vad jag inhämtat från lantmäteristyrelsen har under senare år personalsituatior.en inom lantmäteriet kännetecknats av brist på fackutbildad personal av olika slag. Följden har blivit att många tjänster enligt personalförteckning inte kunnat besättas. För att i görlig mån tillgodose arbetskraftsbehovet inom lantmäteriet har lantmäteristyrelsen inom ramen för tillgängliga medel låtit korttidsanställa viss personal med lägre utbildning än vad som normalt krävs på olika nivåer inom lantmäteriet. Eftersom utbildningen av särskilt ingenjörspersonal och kartteknisk personal på senare tid kraftigt ökat, har förutsättningarna att erhålla fullt kompetent personal för de olika uppgifterna inom lantmäteriet numera väsentligt förbättrats. Ett annat förhållande som under senare år utmärkt personalsituationen inom lantmäteriet har varit den stora omsättningen av personal. Under inneva rande höst har personalavgången emellertid varit mindre än normalt. Detta anses bero på dels det ändrade arbetsmarknadsläget dels att lönenivån för personalen förbättrats. Dessa förhållanden har medfört att lantmäteristyrelsen å ena sidan kunnat anställa mera kvalificerad personal men å andra sidan varit nödsakad att — som anförts i interpellationen — minska antalet tillfälligt anställda. Någon kapacitetsminskning uppkommer sålunda ej. Beträffande frågan om lantmäteristyrelsens framställning om att få överskrida innevarande års avlöningsanslag för lantmäteristaten får jag meddela att jag avser att föreslå Kungl. Maj:t att bifalla framställningen. Vad gäller dem som nu utexamineras från kartteknikerkurserna vill jag framhålla att kurserna avses fylla hela marknadens behov av karttekniskt utbildad arbetskraft. Enligt lantmäteristyrelsens uppfattning kommer de nyutexaminerade ej att ha några större svårigheter att få anställning.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Holmqvist få framför ett tack för svaret på min interpellation. Avsikten med den var inte att ta upp en debatt om de interna förhållandena i ett verk som lyder under jordbruksdepartementet. Med hänsyn till min ställning som tjänsteman i samma verk har jag tvärtom sökt undvika att engagera mig i sådana debatter. Jag vill i stället se de gjorda uppsägningarna — eller friställningarna kanske man nu skall kalla det — från mer principiella synpunkter. När det gäller den ena av de synpunkterna kan jag fatta mig relativt kort. Vi hade i början av 1950-talet en liknande kris på lantmäterisidan. Det saknades då anslag på samma sätt som nu, och ett mindre antal nyutexaminerade civilingenjörer — som bl.a. genom förhoppningsfulla broschyrer från lant mäteristyrelsen lockats in på lantmätarbanan — kunde inte erhålla de förordnanden som de fått löfte om och tagit för givna. Den saken ordnades förstås ganska snabbt, det skall jag erkänna, men förhållandet och den uppmärksamhet det väckte bland de studerande medförde under flera år en betydande försämring av rekryteringen till fackavdelningen för lantmäteri på tekniska högskolan. Man kan befara en liknande utveckling nu, och det har vi inte råd till. Den andra principiella synpunkten är följande. Skall ett verk som, enligt vad allmänt är känt, sedan årtionden varit överhopat med arbete och har en arbetsbalans, som det skulle ta åratal att arbeta av, behöva ha en sådan medelssituation att man lagom till jul måste säga upp en personal som, låt vara mindre teoretiskt utbildad, dock i regel utomordentligt väl fyllt sin uppgift och så att säga räddat verket i en svår situation? Jag förundrar mig inte över att man, som i ett klipp från Svenska Dagbladet ur Skogsnäringen nr 88, har dragit slutsatsen att den minskade arbetstillgången nu börjar få återverkningar inom statsförvaltningen. Så är ju åtminstone inte förhållandet beträffande lantmäteriet — där finns arbete för åratal framåt. Skulle — som man får hoppas — de omedelbara uppgifterna nedskäras, finns det säkert åtskilligt som blivit eftersatt under dessa år och som bör tas igen. Nu är det tvärtom Ööverfullt av arbetsuppgifter, som dessutom enligt en nyligen höjd och s.k. självförsörjande taxa betalar sig själva. Det hade således varit till förmån för allmänheten och utan kostnad för statsverket, om den uppsagda personalen fått fortsätta sitt arbete. Jag vill även vitsorda från många års erfarenhet att dessa många gånger praktiskt utbildade karttekniker och kontorsbiträden utfört ett mycket gott arbete både ur kvalitativ och kvantitativ synpunkt. Enda orsaken till uppsägningen är därför enligt min mening ett utomordentligt stelt och långsamt verkande system för medelstilldelning. Det borde rättas till. I detta sammanhang vill jag tacka jordbruksministern för den positiva upplysningen, att statsrådet avser att föreslå Kungl. Maj:t att bifalla lantmäteristyrelsens framställning om att få överskrida innevarande års avlöningsanslag för lantmäteristaten. Det är utomordentligt väl motiverat. Visserligen låter ordet överskrida inte så bra, men i detta fall kommer det att innebära att lantmäteriet får tillfälle att arbeta mer ostört till fördel för en otåligt väntande allmänhet. Det betyder i realiteten ej heller någon verklig utgift för statsverket då den höjda taxan mer än väl kommer att tillföra statsverket ersättning från sakägarna för det arbete som utförs av den lågavlönade personal, som det hela tiden i denna interpellation är fråga om. Slutligen får jag uttrycka tillfredsställelse över att lantmäteristyrelsen anser ait den nyutexaminerade personalen ej kommer att ha några större svårigheter att få anställning. För exakt en månad sedan lät det i företagsnämnden på följande sätt: »Styrelsen är icke beredd att lämna besked på denna punkt förrän längre fram då situationen bättre kan överblickas.» En sådan överblick har tydligen nu varit möjlig, och man får hoppas att den ger resultat. Förutom för eleverna som praktiserat under en längre tid och kostat på sig kurser är frågan av viss vikt för den som sökt lojalt lätta verkets rekryteringssvårigheter och genom pryoelever och praktikanter försökt intressera duktig skolungdom för yrket. Att statsrådet ej velat eller kunnat svara på min sista fråga, om utbildningskadern är väl avvägd, finner jag naturligt då därtill väl fordras en mer ingående marknadsundersökning än som varit möjlig på den korta tid som stått till buds. Frågan är dock värd att följas upp. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag tror man har anledning konstatera, att det finns uppdämda behov inte bara inom lantmäteriet och att vi inte helt kunnat tillgodose varje verks önskemål i fråga om personal och organisatorisk upprustning. Vi tvingas alltid inom den statliga sektorn göra en fördelning av resurserna mellan de olika verksamhetsområdena. Hela personalorganisationen är också anpassad efter de utrymmen och de hjälpmedel som finns. Därför kan man inte, herr Skårman, utan vidare låta personalorganisationen svälla, även om det skulle finnas ett utbud av arbetskraft i en viss situation och även om ett visst ämbetsverk skulle ha arbetsuppgifter och kunna bereda sysselsättning åt ytterligare personal. Jag tror att vi ganska ofta skulle ställas i besvärliga situationer om man började tillämpa en sådan princip; läget skulle bli rätt ohållbart. Den situation som har uppkommit och som jag har beskrivit är väl närmast resultatet av en allmän åtstramning på arbetsmarknaden men naturligtvis också av den förbättrade utbildningen och det ökade intresset för utbildning på detta område. Uppenbart måste det sätta spår efter sig. Som herr Skårman också har noterat har departementet ändå sökt medverka till att den nödvändiga omställningen skall kunna göras så smidigt som möjligt. Jag vill alltså för min del opponera emot herr Skårmans synsätt. även om man kanske med hänsyn till en viss personalgrupps intressen kan resonera på det sätt han gör, är det dock inte hållbart att göra det. Det skulle nämligen få väldiga konsekvenser, om vi började tillämpa ett sådant synsätt.

Herr talman! Jag är fullt medveten om det riktiga i de synpunkter som jordbruksministern här har framfört nämligen att man inte kan låta personalen öka hur mycket som helst. Det måste sättas en gräns för allting. Men nu finns denna personal redan. Den är etablerad, och den är i kontinuerligt arbete. Det enda motiv som lantmäteristyrelsen har anfört för dessa uppsägningar är bristen på medel. Som jag sade förut har lantmäteritaxan höjts ganska avsevärt, och jag skulle tro att det arbete dessa lågavlönade gör — det rör sig hela tiden bara om lågavlönade — betalar sig synnerligen väl ur statskassans synpunkt. Det är inte lätt för dem att få nytt arbete. Den personal som det här är fråga om arbetar oftast inte i de stora tätorterna, Stockholm och Göteborg m.fl. Jag t.ex. på mitt distrikt berörs inte av detta — det är inte därför jag har tagit upp frågan. Det gäller en hel del småstäder och andra småorter, där distrikten har ont om personal och haft svårt att rekrytera ordinarie personal. Det är de, som blir hårt naggade i kanten. Jag vill här återge en sak som ordföranden i lantmäteristyrelsens företagsnämnd sade vid ett sammanträde den 8 november i år: »Styrelsen är medveten om att den största personalbristen finns på den kvinnliga sidan. Detta grundar sig på att de personalramar vilka fastställdes vid 1960 års omorganisation i dag inte är helt lämpliga. Styrelsen försöker klara detta problem genom att använda vakansmedel för anställning av kvinnlig personal.» Det är så styrelsen har gjort och därmed i någon mån räddat situationen, framför allt på en hel del kontor och distrikt i sådana delar av landet, där det som sagt inte är så lätt att rekrytera personal. Dessutom får jag säga att jag inte vill övervärdera den teoretiskt högutbildade personalen. Inom den personaluppsättning jag under 35 å 36 års tid haft att göra med har jag kanske funnit de allra bästa och plikttrognaste medhjälparna bland dem som fått den praktiska, långa utbildningen och inte haft så stora möjligheter till teoretisk vidareutbildning. Det är dem det gäller nu.
Herr talman! Herr Skårmans påstående överensstämmer inte med de uppgifter som jag har fått av lantmäteristyrelsen. Där sägs att de anställda, vilkas förordnande utlöper den 31 december i år och där man sagt att de inte kan påräkna fortsatt förordnande, med något enstaka undantag saknar reguljär kartteknisk utbildning. Som herr Skårman säger är de fördelade på flera olika organisationsenheter, det är 56 stycken. Hälften av tjänstemännen har en anställningstid av mindre än ett år, cirka en tredjedel har en anställningstid mellan ett och två år, och ingen av tjänstemännen är anställd före den 1 januari 1964. Man kan väl då knappast säga att just denna grupp av personal, som ju kan ha många förtjänster i övrigt, skulle ha fått vad herr Skårman kallar en praktisk långsiktig utbildning. Jag ser det snarast på det sättet, att man för att fylla ett personalbehov fått lov att ta folk som saknar den i och för sig nödvändiga grundutbildning som är tänkt för uppgifterna. Det är glädjande om det gått bra, men å andra sidan tror jag inte att just de motiv som herr Skårman anför är alldeles relevanta. Och det förhållandet att det är många enheter som berörs tror jag snarast måste vara en fördel. Det hade varit sämre om vi skulle tvingas säga upp en samlad personalkategori på en ort. Det hade uppenbart varit mycket svårare för dem att då finna annan sysselsättning. Nu tror jag att det bör vara en fördel för personalen, just genom att den är utspridd på olika håll i landet.

Herr talman! Jag håller på att inveckla mig i en detaljdiskussion, vilket jag från början lovade att jag inte skulle göra. Jag skall inte ta upp några enskilda fall. Men jag får väl konstatera att jordbruksministern ändå är positiv i detta fall, och så vill jag framhålla att huvudsynpunkten från min sida är att det gäller personal, som håller på att arbeta och hjälpt till i en brydsam situation genom att hoppa in, som nu friställs utan skäl. Det är inte bara nybörjare det är fråga om, utan fruar och andra som haft anställning tidigare, och det är synd att de som gör ett arbete som betalar sig bra måste avbryta det och kanske måste gå tillbaka till hemmet eller vänta på att få ett nytt arbete. Jag tackar i alla fall för svaret. Jag har hört att jordbruksministern är positiv, och jag är mycket tacksam just för löftet om tillstyrkt anslag. Jag tror att det är värdefullt för oss inom lantmäteriet, som försöker jobba undan den stora balans vi har.

Herr talman! Herr Nilsson har frågat mig, om jag av hänsyn till många lyssnare — särskilt äldre och andra med begränsade ekonomiska resurser — vill överväga förläggande av underhållningsmusiken till annat program, eventuellt program 2 eller 1, så att de slipper kostnaden för inköp av ny radioapparat. Sedan ett riksomfattande tredje sändarnät för ljudradion numera i huvudsak byggts ut, kan den sedan länge planerade omläggningen av programverksamheten i förhållandet mellan ljud radions kanaler genomföras. Då denna omläggning innebär att en del lätta underhållningsprogram överförs till program 3 från de båda tidigare programmen, har uppmärksamhet ägnats de problem som uppstår för lyssnare, som med sina apparater endast har möjlighet att ta emot program 1. Särskilt har uppmärksammats de äldre lyssnarna, vilkas ekonomiska situation ofta är sådan, att inköp av en ny apparat innebär en kännbar utgift. Vad innebär då den nya programuppläggningen? Program 3 blir såsom nämnts kanalen för melodiradiosändningar och annan lätt musikalisk underhållning jämte nyheter och annan kortfattad information. Program 2 sänder under förmiddagen och en del av eftermiddagen skolradio och annan undervisning samt får på kvällstid sin speciella karaktär av den seriösa musiken. Program 1 slutligen kommer på kvällstid att få sina sändningar speciellt inriktade på talprogram av olika slag, såsom teater, uppläsningar, föredrag, frågesport, olika slags information etc. På dagtid blir program 1 mera varierat än tidigare med inslag av både lätt och seriös musikalisk underhållning samt talprogram. En fråga, som förtjänar uppmärksamhet i detta sammanhang, är hur kanalomläggningen påverkar våra möjligheter att ta emot olika program. Mottagandet av sändningarna i det nya program 3 förutsätter som bekant FM mottagare, Med de äldre AM-mottagare som fortfarande finns i bruk kan i allmänhet endast program 1 mottas. För de äldre lyssnarna och särskilt pensionärerna kan detta skapa speciella problem. Genom överföringen av litta musikoch underhållningsprogram från program 1 till den nya kanalen kan många av dem tänkas gå miste om programinslag som är av speciellt intresse för dem, Samtidigt är deras ekonomiska situation ofta sådan att inköp av en ny apparat innebär en kännbar utgift. Jag har sedan detta problem aktualiserats haft ingående diskussioner med Sveriges Radio om pensionärernas programfrågor. Jag är förvissad om att Sveriges Radio har en stark vilja att söka tillggodose pensionärernas önskemål. Följande åtgärder har vidtagits eller planeras. För det första har genom Sveriges Radios planering av det nya program 1 sändningarna under dagtid blivit mera varierade än tidigare med inslag av både lätt och seriös musikalisk underhållning samt talprogram. Då samtidigt utrymmet för de allmänna programsändningarna under dagtid ökar genom att skolradion förs över till program 2, kan det med skäl hävdas, att de äldre lyssnarna härvidlag får en klar förbättring i förhållande till tidigare. För det andra har Sveriges Radio i sin planering beaktat denna lyssnargrupps intresse genom att låta musik, som hittills funnits i program 1 på kvällstid men som nu överflyttas till program 3, sändas i repris i program 1 på förmiddagstid. För det tredje är man inom Sveriges Radio dessutom beredd att som ett övergångsarrangemang några dagar i veckan lägga in ytterligare repriser på kvällstid med lätt underhållning av det slag, som kan förutsättas intressera de äldre lyssnarna. Givetvis är det viktigt, att de pensionärer som hittills inte skaffat FM mottagare får möjlighet att göra detta. Sveriges Radio har därför med radioleverantörerna tagit upp frågan om möjligheterna att erbjuda folkpensionärerna en prisbillig radiomottagare av god kvalitet i förening med en speciell rabatt. Man har från radioleverantörernas sida ställt sig positiv, och det torde alltså finnas möjligheter att på denna väg i någon mån underlätta apparatanskaffningen. Ett särskilt problem utgör sådana radioanläggningar på sjukhus, vårdanstalter etc., som endast har möjlighet att ta emot program 1. Jag utgår från att vederbörande huvudmän kommer att se till att dessa successivt ersätts med anläggningar för mottagning av FM-sändningar. Genom dessa åtgärder tror jag, att man i allt väsentligt har undanröjt de svårigheter, som :kanalomläggningen kan vålla de pensionärer, som f. n. endast har möjligheter att motta program 1.

Herr talman! Det vore kanske väl revolutionerande att helt ändra om kanalnumreringen — program 1 är ju Sveriges Radios flaggskepp på radioområdet och där går de program som folk huvudsakligen har vant sig vid att höra. Jag tror dock att man genom dessa jämkningar i renodlingen av kanalerna skall kunna nå ett tillfredsställande resultat. Vad herr Ferdinand Nilsson sade om landstingen är riktigt. Jag har talat med Svenska landstingsförbundet, som förklarat att detta problem bara kan lösas via landstingen. Sedan vill jag säga som jag sade i medkammaren, att detta är ett viktigt problem — jag delar där herr Ferdinand Nilssons mening. För gamla människor spelar radion ofta en mycket stor roll. Det är ofta bland de ekonomiskt svagaste och i många fall bland de människor, som lever mest isolerat, som de som saknar radioapparater återfinns. Därför är det en angelägen uppgift för Sveriges Radio och för oss här i kammaren som var med och beslutade denna sak för tre, fyra år sedan att se till att denna omläggning, som naturligtvis i stort sett kommer att medföra en förbättring, inte innebär orimliga svårigheter för dem. Jag hoppas att dessa nya åtgärder skall bidraga till en sådan förbättring. Slutligen vill jag be om ursäkt för min »schartauanska läggning». Men det brukar — åtminstone för mig — hjälpa till att klara tankarna att lägga upp en sak på det sättet.

Herr talman! Herr Hiäbinette har frågat mig om jag avser att i samband med trafikomläggningen vidtaga sådana åtgärder som kan undanröja olägenheter i trafiken för handikappade. Inför övergången till högertrafik krävs en rad olika åtgärder för att motverka de särskilda svårigheter och risker som trafikomläggningen kan innebära för vissa grupper av handikappade. Det är självfallet angeläget att de handikappades situation särskilt beaktas vid förberedelserna för övergången. Svårigheterna för personer med nedsatt syn uppmärksammades redan i den till grund för propositionen 1965: 180 liggande departementspromemorian, som i vanlig ordning remissbehandlades. Vikten av att problemen beaktas underströks ytterligare i propositionen, som upptog förslag till ändringar i vägtrafikförordningen för att öka trafiksäkerheten och underlätta övergången till högertrafik.

För vissa grupper av handikappade kan man givetvis använda det allmänna informationsmaterialet med vissa kompletteringar, för andra, t.ex. blinda och synskadade, måste materialet bl.a. översättas så att det blir bekvämt tillgängligt. Vad beträffar människor med psykiska handikapp måste i viss utsträckning speciellt informationsmaterial och speciella informationsvägar användas. En särskild detaljplan för informationer till de handikappade utarbetas i samråd mellan högertrafikkommissionen och statens handikappråd under medverkan från andra berörda myndigheter och de handikappades Oorganisationer. Särskilda befattningshavare har anställts och placerats hos handikapprådet för att arbeta med frågor inför högertrafiken. En del allmänt trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som planeras har särskilt intresse i det här sammanhanget. Dit bör bl.a. räknas den intensiva vägledningsverksamhet som kommer att ordnas vid omläggningen och en tid framöver. Vägledarna — på inemot 20 000 postställen — bör kunna bidra starkt till att underlätta för handikappade människor att vänja sig vid de ändrade förhållandena. I samband med arbeten som utförs för att anpassa vägar och gator för det nya trafiksystemet finns vissa möjligheter att göra miljön mera handikapp vänlig. Handikapprådet har fört fram synpunkter och önskemål i det avseendet. Högertrafikkommissionen har rekommenderat att man i den utsträckning så är möjligt tar hänsyn till vad handikapprådet sagt, och kommissionen har därför i samråd med vägoch vattenbyggnadsstyrelsen delgett samtliga väghållare i riket dessa synpunkter och önskemål. De gäller bl.a. parkeringsplatser för invalidbilar, anpassning av övergångsställen och trafiksignaler med hänsyn till rörelsehindrade, blinda och synskadade, placeringen av vägmärken samt utformningen av vänthallar och vindskydd vid busshållplatser. Här bör också nämnas att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen i höst har tillskrivit väghållarna och betonat att det vid utformningen av signalanläggningar måste göras en rimlig avvägning mellan olika trafikantkategoriers behov. Man håller för närvarande på med att prova ut en ljud-apparat, som skall göra det möjligt för blinda och synskadade att uppfatta signalgivningen. Anpassningen av bussparken till högertrafik innebär att en tämligen stor del av det äldre beståndet slås ut och ersätts med nya bussar. Eftersom de modernare busstyperna genomgående har en mera handikappvänlig utformning med bl.a. lägre instegshöjd, betyder förnyelsen av bussparken förbättrade möjligheter för rörelsehindrade att utnyttja kollektiva trafikmedel. Särskilda rekommendationer har gått ut till trafikföretagens organisationer och till de verkstäder som arbetar med nybyggnad och ombyggnad av bussar. I fråga om invalidbilar — det finns omkring 6 000 skattebefriade sådana i landet — får man räkna med att det i en hel del fall måste göras ändringar eller byten från vänsterstyrda till höserstyrda fordon. I den mån sådana åtgärder blir nödvändiga till följd av trafikomläggningen, bestrids kostnaderna av statsmedel.